Herr talman! Jag skall i denna debatt säga några ord om reservationen nr 4 till förevarande utlåtande. Den är grundad på andrakammarmotionen 1230 som dess värre motionärerna förbisett att förankra i första kammarens medvetande. Inte desto mindre anser jag den innehålla värdefulla synpunkter, och jag skulle vilja fästa kammarledamöternas uppmärksamhet vid motionens innehåll. Motionen, som skrivits av fru Hörnlund och fru Håvik, tar upp frågan om det obligatoriska barnavårdsmannaskapet.

Motionärerna går vidare i tankegångarna och säger, låt vara med en liten reservation, att det åtminstone formellt sett är fråga om att en speciell föräldragrupps barn skall stå under en rigorös tillsyn vilket innebär en särbehandling som borde vara främmande för dagens socialpolitik. Motionärerna är inte omedvetna om att denna särbehandling i många fall är synnerligen ytlig.

Det har från olika håll framhållits, säger motionärerna, att barnavårdsmannainstitutionen är föråldrad och att det behövs en översyn. Detta är att uttrycka saken väl milt. Barnavårdsmannaskapet är i och för sig en mycket naturlig konsekvens av den situation som förelåg när institutet infördes, nämligen att ingen kvinna, vare sig gift eller ogift, hade myndighet att själv klara av sådana här problem. Barnavårdsmannen blev alltså i fallet ogifta mödrar det självklara komplementet till makens vid det tillfället självklara förmynderskap över kvinnan.

Därmed vore allt gott och väl, och man kommer fram till den kläm i motionen som sedan återkommer i reservationen.

Detta ger en fingervisning om en förbidan i det slutliga ställningstagandet som varken motionärerna, reservanten eller jag tycker att det finns anledning att ta upp i dagens läge. Saken förefaller relativt enkel att ta som en särfråga. Därför fastslår min namne från Piteå i andra kammaren i sin reservation, att propositionen bygger på den nuvarande ordningen att barnavårdsman automatiskt skall förordnas. Något motsvarande obligatoriskt förordnande sker icke beträffande barn i äktenskap, säger reservanten upplysningsvis. Det är väl närmast där som inadvertenserna ligger i öppen dag för ett modernt tänkande. Jag vill alltså, herr talman, avsluta denna plädering med att yrka bifall till reservationen 4 till första lagutskottets utlåtande.

Herr talman! Som tidigare har anförts av bl.a. första lagutskottets ordförande är det inom tre betydelsefulla områden av den familjerättsliga lagstiftningen som ändringar nu är aktuella. Det är för det första beträffande reglerna om efterlevande makes ställning i ekonomiskt hänseende, för det andra om fastställande av faderskap till barn utom äktenskap och för det tredje om utomäktenskapliga barns arvsrätt. De föregående talarna har även kommenterat det förslag som utskottet svarar för, och jag kan därför nöja mig med att säga några ord om de yrkanden som ställts med anledning av reservationerna. Jag anser att herr Alexanderson anslog en väl pessimistisk ton när han skisserade verkningarna av den nya lagstiftningen. Han menade också — i varje fall beträffande arvslagen — att lagstiftningen kanske hade gått för snabbt. Vi var ju inte vana här i riksdagen att gå till väga på det sättet, menade han. Jag kan erinra om att dessa ting har varit aktuella ända sedan 1917, vilket också är angivet i propositionen. Man kan därför inte påstå att detta lagförslag har kommit brådstörtat. Jag anser att herr Ernulf lämnade en riktig syn på saken i sin polemik mot herr Alexanderson, då han betraktade det som ett rättvisekrav att även de utomäktenskapliga barnen nu kunde få arvsrätt. Om denna lag antas av riksdagen är det klart att det kan uppstå fall då tidigare okända barn dyker upp vid ett arvskifte. Men det lär inte inträffa så ofta, och jag föreställer mig att det ännu mer sällan blir fråga om tragedier. Däremot känner vi till många fall från bygderna där vi inte har ansett det vara bra att ett utomäktenskapligt barn har ställts åt sidan vid ett arvskifte. Det kan anföras många exempel på det. Herr Alexanderson yrkar alltså avslag på propositionen i vad den avser ändring i ärvdabalken och namnlagen samt vill att frågan om arvsrätt för utomäktenskapliga barn görs till föremål för ny utredning efter regler som anges i reservation 1. Det sägs att svensk arvslagstiftning hittills vilat på principen att arvsrätten grundas på den sociala och ekonomiska samhörigheten i familjer och släkter. I enlighet med dessa principer bör de utomäktenskapliga barnen tillerkännas arvsrätt endast i de fall då dylik samhörighet föreligger eller under någon tid förelegat mellan barnet och dess fader. Till det kan man göra reflexionen, att om arvsrätten skulle avgränsas så, måste det i vissa fall uppstå besvärliga gränsfall med bedömningssvårigheter huruvida barnet haft så mycken samhörighet med fadern att arvsrätt kan bli för handen. Med dessa utgångspunkter skulle man väl också kunna tänka sig att även moderns eventuella utomäktenskapliga barn, som skildes från henne tidigt utan att fördenskull ha blivit adopterade av någon annan, logiskt sett inte heller skulle vara kvalificerade för arv. I vilket fall som helst är det svårt att se att de utomäktenskapliga barnens arvsrätt efter fadern skulle kunna få en enhetlig och konsekvent lösning efter de linjer som förordas i reservation 1 och av det som framgått av herr Alexandersons anförande. I reservationerna 2 och 3 föreslås i jämförelse med propositionen andra regler beträffande övergångsbestämmelserna för den nya arvsrätten. Herr Gösta Jacobsson talade för reservation 2, som skulle innebära att barnet inte fick arvsrätt, om det kommit till världen före den nya lagens ikraftträdande. Det är klart att det faktum att man tidigare haft sämre möjligheter att fastställa faderskap till ett utomäktenskapligt barn lett till att någon som förklarats vara far i realiteten inte varit det och att det kan vara ett motiv för förslagen i reservation 2. Det är även riktigt att tidigare utredningar stannat för det förslag som herr Jacobsson här presenterade, men samtidigt går det inte att komma ifrån att lösningar efter dessa linjer skulle medföra att den nya arvslagen helt blev tillämpad först långt in på 2000-talet. Det framgår av propositionen. Denna kategori utomäktenskapliga barn har alltmer börjat betraktas som en klart orättvist behandlad grupp. Detta jämte förhållandet att — trots att frågan länge varit på tal — en lösning av frågan har dröjt har medfört att radikala grepp nu måste till.

3. Där föreslås att de nya arvsbestämmelserna i princip skall gälla i de fall där faderskapet fastställts efter utgången av 1949, då på grundval av vetenskapens framsteg den tidigare mycket stränga faderskapspresumtionen något lättades i samband med föräldrabalkens tillkomst. Beträffande det förslaget säger utskottet att den gräns som föreslagits för retroaktiViteten knappast bärs upp av några starkare sakskäl, eftersom man enligt motiven till den då genomförda jämkningen av faderskapspresumtionen inte avsåg att åstadkomma någon stor förändring. Den ändringen gjordes visserligen i faderskapsreglerna, som herr Ernulf nämnde, att ordet »uteslutet» byttes ut mot »osannolikt», men i motiven till föräldrabalken sades på denna punkt, som sagt, att avsikten inte var att det skulle bli någon stor förändring mot tidigare gällande bestämmelser. Vad gäller såväl reservationen 2 som reservationen 3 skulle — om något av de förslagen vunne riksdagens bifall — det kunna inträffa som återges på s. 59 i utlåtandet, nämligen att inom en och samma syskonkrets olika arvsregler skulle komma att gälla, beroende på vid vilken tidpunkt barnen var födda.

I reservationen har man dock mildrat detta något genom att reservanterna tänkt sig att institutionen i varje fall skulle få respittid till den 1 juli 1970. Jag vet att andra talare kommer att kommentera detta, men jag vill erinra om att dessa frågor behandlas av pågående utredningar. På sidan 55 i första lagutskottets utlåtande nämns det att socialutredningen sysslar med dessa ting och att den nytillsatta familjerättsutredningen också «behandlar problem som direkt berör barnavårdsinstitutionen. Det är ju vanligt att pågående utredningar skall få fullfölja sitt arbete innan man beslutar om så radikala lösningar som motionärer och reservanter här har föreslagit. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag på alla punkter.
Herr talman! Jag kan i viss mån förstå herr Svedbergs resonemang när han vill att reformen i dess helhet skall genomföras på en gång. Jag kan förstå att han inte finner syftet tillgodosett på ett tillfredsställande sätt om alla barn som fötts före den 1 januari 1970 skulle bli ställda utanför reformen. Den skulle då egentligen inte slå igenom förrän på 2000-talet. Men genom sitt ståndpunktstagande offrar herr Svedberg rättssäkerheten på arvsrättens altare. Det är detta som är det bekymmersamma. Det är klart att för flertalet utomäktenskapliga barn någon tvekan om faderskapet inte behöver föreligga — men vad saken gäller är de konsekvenser som uppstår i de ganska många fall, där det fastställda faderskapet är dubiöst och sammanhänger just med de nuvarande otillfredsställande presumtionsreglerna. Faderskapet hänger här mer eller mindre i luften. Det är en påtaglig svaghet i herr Svedbergs resonemang, när han inte medger detta. Att arvsrätt åtnjutes efter den verklige fadern är rätt och riktigt, men det kan inte vara rätt och riktigt att barnet till en felaktigt som fader utpekad man ges en arvsrätt som inkräktar på övriga arvingars rätt. Den bättre ordning som föreslås i fråga om presumtionsreglerna, måste vara en förutsättning för arvsrätten.

Herr talman! Det är riktigt som herr Jacobsson säger att det tidigare fanns sämre möjligheter att fastställa faderskapet till utomäktenskapligt barn. Alldeles hundraprocentigt säkert är det inte heller i våra dagar, men de vetenskapliga metoderna har ju utvecklats till det bättre. Frågan är bara om detta skall kunna tas till intäkt för att utesluta de tidigare utom äktenskapet födda barnen från möjligheten till lika arvsrätt. När nu propositionen visar på en möjlighet att radikalt komma till rätta med detta, har utskottets majoritet ansett det vara en god lösning. Skulle reservanternas förslag godtas, skulle de orättvisor som herr Jacobsson började med att tala om konserveras, åtminstone långt in på 2000-talet. Det är inte bra att behöva tänka sig att en reform inte skall komma till sin rätt förrän så lång tid har förflutit. Herr talman! Jag ber att än en gång få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Eftersom jag har deltagit i första lagutskottets handläggning av det mycket viktiga ärende som nu ligger på kammarens bord, ber jag att få säga några ord. Med hänsyn till att fem talare varit uppe före mig i ärendet, kan jag fatta mig relativt kort. Det gäller här tre centrala frågor. I den första som avser efterlevande makes ställning i ekonomiskt avseende har rått enighet inom utskottet. Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att efterlevande make nu erhåller ett bättre skydd och att detta skydd blir värdebeständigt. Då det i huvudsak i frågan om fastställande av faderskap till barn utom äktenskap rått enighet, skall jag beträffande den begränsa mig till att understryka angelägenheten av att man tillser att de vetenskapliga framstegen på detta område utnyttjas och fortsättes. Utskottet har med skärpa framhållit detta samt anfört att en förutsättning härför är att berörda institutioner ges tillräckliga resurser både för rutinmässiga undersökningar och fortsatt forskning. Den fråga som tilldragit sig största intresse — något som avspeglas i antalet väckta motioner — är den om utomäktenskapliga barns arvsrätt. Det är också den fråga, i vilken oenigheten i utskottet varit stor. I själva huvudfrågan — förslaget att barn utom äktenskap i arvshänseende skall bli helt likställda med barn i äktenskap — råder dock på ett undantag när enighet. Undantaget är emellertid icke vilket som helst utan som vi hört, utskottets värderade ordförande, som kräver ytterligare utredning i ärendet, och hans motivering härför har vi också fått lyssna till. I motsats till herr Alexanderson och i likhet med samtliga övriga utskottsledamöter anser jag nu tiden vara inne att äntligen tillerkänna barn utom äktenskap samma arvsrätt som barn i äktenskap när det gäller arv efter fadern och hans släktingar. Såsom utskottet framhåller, har denna fråga varit aktuell i vårt land sedan 1917, då barn utom äktenskap blev fullt likställda med barn i äktenskap när det gäller arv efter modern och hennes släktingar. Vidare bör uppmärksammas att utomäktenskapliga barn i arvshänseende i Danmark, Island och Norge är jämställda med barn i äktenskap samt att arvsrätt för utomäktenskapliga barn införts i år i Tyskland och England. I Danmark och Norge rör det sig om gammal lagstiftning — i Danmark lär lagen ha gällt sedan 1930 och i Norge sedan 1915. Jag delar helt den uppfattningen, att det för nutida betraktelsesätt är stötande att barn skall ha olika arvsrättslig ställning allteftersom de är födda utom eller inom äktenskap. Jag stöder därför helhjärtat förslaget att vi nu här inför lika arvsrätt. gällt övergångsbestämmelserna. Enligt propositionen skall ju ändringarna i ärvdabalken träda i kraft den 1 januari 1970. Som förutsättning för den vidgade arvsrätten gäller att arvlåtaren avlider efter ikraftträdandet. Däremot förutsättes inte att barnet skall vara fött efter denna tidpunkt. Som vi har hört föreslår en av utskottsledamöterna i reservationen 2 i enlighet med herr Jacobssons motion att den nya lagen skall avse endast barn fött efter den 1 januari 1970, medan fyra ledamöter i reservationen 3 funnit den 1 januari 1950 vara en lämplig gräns. Bakom båda reservationerna ligger, som vi hört, den motiveringen, att fastställandet av faderskap i gången tid varit behäftat med vissa svagheter, varför vissa faderskapsbeslut kan ha varit oriktiga. Utskottsmajoriteten, som jag tillhör, frånkänner inte dessa synpunkter betydelse, men vi har för vår del liksom lagrådet — jag vill understryka detta — delat departementschefens uppfattning, att reformen inte bör begränsas till barn som föds efter den nya lagens ikraftträdande. Det skulle nämligen i så fall dröja mycket länge, innan lagen fick någon egentlig betydelse. Viktigt synes mig påpekandet att de ifrågasatta begränsningarna skulle strida mot den allmänna princip som brukar tillämpas vid meddelande av ändrade bestämmelser inom «arvsrätten, nämligen att tidpunkten för arvlåtarens död skall vara avgörande för frågan om tillämpligheten av gammal eller ny lag. Utskottet vill ej acceptera ett långvarigt dröjsmål med verkningarna av en lagstiftning, för vilken starka rättvisekrav talar. Till slut vill jag gärna erinra om vad föredragande departementschefen anförde år 1955 i frågan om lika arvsrätt för barn inom och utom äktenskap. Han framhöll att det var ett etiskt rättvisekrav att dessa båda kategorier barn i möjligaste mån blir likställda. Samhället borde inte genom sin lagstiftning eller på annat sätt medverka till en uppdelning av barnen i en bättre och en sämre lottad grupp. Det gällde här först och främst en principiell fråga om rättslikhet. Jag delar helt denna uppfattning.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

Herr talman! Det har tidigare framhållits här att vi har att diskutera tre reformförslag, vilka var för sig har ett självständigt intresse. I utskottet har i två av dessa frågor inte rått någon meningsskiljaktighet vare sig i fråga om principerna eller i fråga om detaljutformningen. Det är glädjande för mig som har undertecknat propositionen att nu kunna notera, att de länge omdebatterade frågorna om efterlevande makes ställning i ekonomiskt hänseende och om fastställande av faderskap till barn utom äktenskap nu kan lösas i enighetens tecken. Jag skall därför inte uppehålla mig ytterligare vid dessa två frågor. Däremot har — såsom har framgått av debatten — delade meningar kommit till synes i fråga om det tredje reformförslaget, nämligen de utomäktenskapliga barnens arvsrätt. Men jag kan också på denna punkt med största tillfredsställelse konstatera att fullständig enighet numera råder om själva principen att de utomäktenskapliga barnen bör ha arvsrätt också på fädernesidan.

Det resonemang som herr Alexanderson därvid för är emellertid inte 1ogiskt och skulle kunna medföra ganska tråkiga konsekvenser. Inte heller ger det någon anvisning om hur den åtskillnad mellan olika utomäktenskapliga barn som han pläderar för skulle kunna genomföras i praktiken. För mig förefaller en sådan uppläggning av problematiken verklighetsfrämmande. I två andra reservationer har övergångsbestämmelserna till reformförslaget tagits upp. Herr Oskarson i andra kammaren har framställt ett yrkande som herr Jacobsson har anslutit sig till och som innebär att utomäktenskapliga barns likställighet i arvsrättsligt hänseende med barn födda inom äktenskapet endast skall gälla om barnet har fötts efter den nya lagens ikraftträdande. Det yrkandet överensstämmer med det förslag som framlades i en lagrådsremiss från 1955, som dock i den delen inte ledde till någon proposition. Jag tillhörde inte regeringen vid denna tidpunkt och hade i övrigt inte anledning att sysselsätta mig med arvsrättsliga frågor. Det kom som en verklig chock för mig när vi i vintras i justitiedepartementet började beredningarna i dessa frågor och jag fick veta att 1955 års lagrådsremiss hade haft det innehållet. Jag ansåg att ett sådant förslag kunde jag inte lägga fram för riksdagen. Som framgår av propositionen diskuterade vi i departementet olika lösningar, men vi kom snart fram till att det bara fanns en acceptabel lösning. Den av mig föreslagna arvsrättsreformen grundas på den principiella uppfattningen att en viss grupp människor inte till följd av sin börd skall vara sämre lottade än andra. Ett accepterande av herrar Oskarsons och Ja cobssons ståndpunkt skulle, som redan nämnts, innebära att det skulle dröja mycket länge innan reformen helt slagit igenom. Därmed skulle man också för lång tid konservera vad som nu allmänt erkänns som en social orättvisa. I den andra reservationen vill herr Ernulf m.fl. inte gå så långt i konserverandet av denna sociala orättvisa som herrar Oskarson och Jacobsson utan vill ge ytterligare två decenniers utomäktenskapliga barn likställdhet med barn födda i äktenskap. Det förslaget tycker jag är en halvmesyr, och tidpunkten för den nya lagstiftningens verkan är i realiteten godtyckligt vald. Beträffande båda <reservationerna gäller, som utskottsmajoriteten klart har påvisat, att de kan medföra föga tillfredsställande konsekvenser, eftersom olika arvsregler skulle kunna komma att tillämpas inom samma syskonkrets av utomäktenskapliga barn. Herr talman! Det är en stor glädje för mig att få tillfälle att yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter, så att — om riksdagen följer detta yrkande — detta reformkomplex äntligen skulle kunna få en tillfredsställande lösning. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att opponera mig mot herr Kling när han så kraftigt gör gällande att sociala orättvisor skulle konserveras vid bifall till herr Oskarsons reservation. Det är inte det frågan gäller, herr Kling, utan man måste väga de sociala orättvisor, som möjligen kan finnas, mot de personliga orättvisor, som blir en följd av propositionens antagande.

Herr talman! Jag kunde ha nöjt mig med att instämma med herr Svedberg och herr Schött, men jag önskar säga några ord därför att jag har ett förflutet i det här sammanhanget. År 1962, om jag minns rätt, motionerade jag om arvsrätt efter fadern för utomäktenskapliga barn.

Genom den proposition som vi nu har att behandla har det första önskemålet tillgodosetts på ett, som jag uppfattar det, bra sätt. Det har inte heller rått några delade meningar inom utskottet om den saken. I utskottet har det också tämligen enhälligt ansetts att de förslag till fastställande av faderskap som föreslås i propositionen är väl övervägda. Att man kommer över till en positiv bedömning i stället för den nuvarande negativa bedömningen får väl anses vara en förutsättning för ett säkrare fastställande, i varje fall en förutsättning för ett mindre antal felaktigt fastställda faderskap. Det är ganska klart att jag personligen, som har ägnat mycket intresse åt denna fråga, är tacksam över de förslag som framförts genom propositionen, och jag har i utskottet kunnat ställa mig bakom dem. Jag har tagit till orda här för att markera att jag inte någon gång varit frestad att ansluta mig till de reservationer som avgivits från borgerlig sida. Vad beträffar reservation 1 av herr Alexanderson så har jag naturligtvis liksom utskottets övriga ledamöter stor respekt för vår ordförande och hans sakkunskap, men jag anser att det i det här fallet inte finns anledning till ytterligare uppskov. Den svenska lagstiftningen har, tycker jag, gått tillräck ligt sakta på den här punkten. Man har behövt hela tiden från 1917, då arvsrätten efter modern fastställdes, för att komma fram till ett förslag om samma ganska självklara arvsrätt också efter fadern. Vad en ytterligare utredning skulle tjäna till har jag svårt att inse.

Jag behöver bara instämma i de synpunkter som tidigare har anförts, och jag har väldigt svårt att tro på de tragedier som någon här har talat om. När herr Jacobsson talade om de lösa boliner på vilka faderskap skulle ha fastställts, undrade jag vad han menar med lösa. Om jag har läst lagen rätt, så skall fastställandet av faderskap bygga på att det i alla fall är bevisat att mannen i fråga under den aktuella tiden har haft samlag med modern. Huruvida det sedan kan anses att faderskap av ansvarig domstol har fastställts på lösa boliner, vågar jag inte ha någon uppfattning om. Två av mina partivänner har anslutit sig till reservation 3, men jag kan inte godkänna det resonemang som förs där, nämligen att man beträffande tillämpningen skulle kompromissa och låta reglerna vara giltiga från en tidpunkt då vissa förändringar skedde i föräldrabalken. Jag delar på den punkten förre justitieministern Klings nyss deklarerade uppfattning. Beträffande reservation 4 har jag den meningen att vi mycket väl kan ha kvar barnavårdsmännen tills vidare, men på den punkten kommer andra företrädare för utskottet sannolikt att ge sin mening till känna. Herr talman! Med det anförda har jag, liksom herr Schött, velat deklarera min personliga tillfredsställelse över att vi nu äntligen kommit därhän att vi skall lagfästa det som förut varit gällande i våra nordiska grannländer och nu i år också stadfästs i Tyskland och England. Därmed har man, inom hela den kulturkrets som vi normalt brukar hänföra oss till, funnit det rimligt att genomföra just denna reform. Det är naturligtvis beklagligt att vi i Sverige i detta fall blivit sist. Jag vill emellertid passa på att ge en eloge till herr Kling för att han avslutade sin ärorika justitieministerbana med bl.a. detta förslag. Jag ber alltså att få yrka bifall till första lagutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag kan knyta an direkt till vad herr Svanström tidigare sade från denna talarstol och konstatera att förre justitieministern Kling blomsterhöljd drar sig tillbaka från sin rikspolitiska gärning. Tidigare i dag framförde herr Lundström ett tack till herr Kling för en proposition som avlämnats. Jag tror att i det tack vi i dag har att framföra till herr Kling för propositionen om utomäktenskapliga barns arvsrätt instämmer många människor och många generationer. Jag har åtskilliga gånger tidigare från kammarens talarstol talat om denna arvsrätt och efterhört när vi kunde vänta förslag om den. För övrigt har jag till min glädje tidigare fått instämmanden från nästan samtliga i riksdagen representerade partier. Om man skall gå in på historiken går kraven på denna arvsrätt inte tillbaka endast till 1917 utan, såvitt jag kan utröna, 10 år längre, nämligen till 1907. Då samlades de fackligt och politiskt verksamma socialdemokratiska kvinnorna till sin första konferens och ställde krav just på denna arvsrätt. 62 år senare genomförs kravet. Man kan också konstatera att det är synd att vi inte långt tidigare fått det aktuella lagförslaget, eftersom i den tidens samhälle ett arv många gånger var unga människors enda möj lighet att skaffa sig medel till utbildning och en dräglig tillvaro. Vi har fått ett helt annat samhälle i dag — ett samhälle som självt åtar sig mycket av det som föräldrar, särskilt förmögna föräldrar, tidigare kunde göra för sina barn. Därför tror jag att arvsrätten i dag för särkullsbarnen i första hand är ett konstaterande av deras jämställdhet med andra barn. Arvsrätten har på det sättet en stor betydelse i dag. När jag skall kommentera det som tidigare har yttrats om reservationerna vill jag nöja mig med att beröra herr Alexandersons reservation ur jämställdhetssynpunkt. Om den bifalles — vilket jag inte tror — kommer tre kategorier barn att skapas. Den första kategorin är barn som är födda inom det slags äktenskap som fortfarande gäller enligt vår nuvarande äktenskapslagstiftning. Dessa barn har alltså alla de sociala tryggheter som ett äktenskap innebär med arvsrätt, umgängesrätt med föräldrarna m.m. Något under denna kategori kommer vad man kanske kan kalla de accepterade särkullsbarnen, de barn som fadern haft samhörighet med och som herr Alexanderson vill ge arvsrätt. Även dessa barn är ju i viss mån mycket privilegierade vid en jämförelse med sådana utomäktenskapliga barn vars fäder knappast ägnar sina barn en tanke och vars mödrar kanske aldrig fått det underhållsbidrag som bort utbetalas och som därför varit verkligt diskriminerade och som nu enligt herr Alexandersons reservation skall diskrimineras i ännu högre grad. Det rör sig här om ett otäckt klasstänkande som jag verkligen hoppas att riksdagens första kammare inte kommer att acceptera. För Övrigt står jag helt bakom alla de yrkanden som första lagutskottet gör i sitt majoritetsutlåtande. Men jag tycker att vi något litet bör diskutera reservationen 4 och herr Torsten Hanssons yttrande i anledning av ett yrkande på bifall till denna reservation av herr Hansson i Piteå. Jag skall ärligt tillstå att jag beträffande själva tankegångarna i motion II: 1230, undertecknad av Gördis Hörnlund och Doris Håvik, helt och fullt ställer mig bakom dem. Delvis kan jag kanske beklaga att motionen är något snävt skriven. Man kan inte enbart ta upp själva barnavårdsnämnderna och barnavårdsmannaskapets funktioner om man vill se på samhällets sätt att hjälpa föräldrar i våra dagar. Man måste också ta ställning till och ännu mera hänsyn till de rent kurativa uppgifterna. Man kan inte bara konstatera att barnavårdscentralerna har möjlighet att upplysa mödrar om hur barnens hälsa skall skötas. Man bör i stället fråga sig om inte föräldrar i våra dagar i regel är så upplysta om den rätta sammansättningen av barnens kost och hur man skall sköta en del småbarnsjukdomar att man i gengäld bör ta upp frågor om psykiatri och psykologi. Hur skall man få kontakt med inte bara mödrar utan båda föräldrarna? Hur skall man på ett mer uppsökande sätt få in barnavårdsnämndernas hela verksamhet i dagens moderna samhälle? Så långt har motionärerna inte gått. De har begagnat tillfället till att rikta in sig på en enda sida av detta verkligt stora problemkomplex, nämligen det obligatoriska barnavårdsmannaskapet. De har yrkat att detta skall upphöra i och med att den nya lagen blir antagen och att uppgifterna i fråga skall delegeras till barnavårdsnämnden. Jag håller med om själva resonemanget och tror att detta blir nödvändigt i framtiden. Jag är helt överens med både Svenska kommunförbundet och socialstyrelsen som tidigare — med rätta vad jag kan förstå — har kritiserat det aktuella förfarandet. Men vad man glömt bort i motionen — vilket måhända i detta sammanhang är något ovidkommande men ändå hör till bilden — är att inte enbart mödrar till utomäktenskapliga barn förses med barnavårdsmän. Även de frånskilda kvinnorna får sådana. Vi får heller inte glömma bort de unga äktenskapen där makarna ännu inte är myndiga utan befinner sig i åldern 18—20 år. Det vore väl ur denna synpunkt att skapa en ny klyfta, om man inte diskuterar detta i den stora helhetsbilden, utan bara tar med de utomäktenskapliga barnens mödrar. Där har också motionen missat ett par mycket väsentliga punkter. Jag hoppas motionärerna återkommer. Jag tror att det är nödvändigt att vi får frågan löst både i den pågående socialutredningen och i den nya familjerättsutredningen. Den senare måste ta ställning till vissa familjerättsliga juridiska utformningar och socialutredningen till barnavårdsnämndernas mera vida verksamhet. Men det svåra med den motion som herr Hansson pläderade så för är att den är knuten till en proposition som utgår från den nuvarande ordningen, alltså med barnavårdsmän. Ett bifall till motionen — och det upptäckte tydligen herr Hansson i Piteå ganska snart — hade alltså inneburit ett yrkande om avslag på hela propositionen, och det vill ingen av oss som så länge har krävt arvsrätt för utomäktenskapliga barn gå med på. Ur den synpunkten är det egentligen förvånansvärt att motionen över huvud taget remitterats till första lagutskottet. Men vi skall kanske i stället ta ställning till herr Hanssons yrkanden i reservation 4 där han också enbart utgår från särkullsbarnens mödrar.

Enbart av den anledningen att reservationen 4 är mycket snävt skriven ber jag att få yrka avslag på den och bifall till utskottets förslag. Men jag vill också peka på något som är ganska beklagligt. Ibland för man jämställdhetsoch jämlikhetsdebatten så långt att man glömmer bort de faktiska förhållandena. Det gjorde onekligen herr Hansson när han i likhet med motionärerna säger att de ensamstående föräldrarna oftast är självständiga personer. Man kan hålla med om detta i många fall, och inte minst den nya synen på sammanboende och samlevnadsförhållanden, som ju har mynnat ut i direktiven för den nya familjerättsutredningen, har tagit fasta på detta.

Det finns alltid en ganska vag gräns när det gäller var samhället skall ingripa och var den personliga integriteten går, och den kan man inte avfärda bara med att tala om opåkallat förmynderskap. Jag vill för övrigt påpeka att även om barnavårdsnämnderna nu övertar denna uppgift, så kommer detia av några att uppfattas som ett opåkallat förmynderskap och av andra som en nödvändig hjälpande hand från samhällets sida.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

Herr talman! Det är inte utan en viss tvehågsenhet man går upp i en familjepolitisk debatt mot sin partivän och obestridligen sakkunniga kammarkamrat Lisa Mattson. Jag anser mig dock ha starka sakliga skäl att fullfölja min linje i denna fråga trots de problem av låt oss säga organisatorisk och lagteknisk art som fröken Mattson har ställt mot reservationen 4. Motionen som sådan var kanske inte snäv som fröken Mattson sade utan tvärtom gick den något utöver gränserna för vad som är möjligt i samband med behandlingen av denna lagstiftning. Herr Hansson i Piteå har också tagit konsekvenserna, när han skrivit den reservation som grundar sig på motionen. Eftersom de synpunkter som jag här framfört med stor majoritet bifallits av andra kammaren och här kommer att utvecklas av fru Lundblad, vill jag använda denna korta repliktid till att säga något om den statistik som visar att hälften av de ogifta mödrarna är tonåringar. Jag vet inte vad man skall jämföra de ogifta mödrarna med på den gifta sidan. Ganska många nyblivna mödrar i andra civilstånd är tonåringar, speciellt förstföderskor, och jag tror trots allt inte att det går att föra resonemanget utifrån dessa ståndpunkter. Det har heller inte LO gjort utan i sina familjepolitiska riktlinjer slagit fast att det obligatoriska barnavårdsmannaskapet bör upphävas. Jag vidhåller alltså mitt yrkande.

Herr talman! Jag är helt överens med motionärerna och reservanten i så måtto att det krävs en helt annan insyn och kanske en helt annan hjälp än uppsökande verksamhet från samhällets sida för alla föräldrar, vare sig de är gifta eller ogifta. På den punkten råder inga som helst skilda meningar. Eftersom herr Hansson byggde upp sitt resonemang kring de ensamstående föräldrarna i sin plädering för reservation 4 är det självklart att det är dem vi måste resonera om. För övrigt är reservationen för snäv, herr Hansson, på det viset att den alltför mycket har uppehållit sig vid barnavårdsnämndernas nuvarande verksamhet utan att ta upp principresonemanget kring andra möjligheter att på ett bättre sätt föra en uppsökande och kurativ verksamhet. Den var för vid i det avseendet att den knöts till hithörande proposition där den egentligen var ett avslagsyrkande. Herr talman! Jag yrkar bifall till första lagutskottets hemställan i alla delar.

Herr talman! Till första lagutskottets utlåtande nr 52 är fogad en reservation att systemet med obligatorisk barnavårdsman för barn födda utom äktenskap bör upphävas inom en snar framtid. I anslutning till den skulle jag vilja knyta några reflexioner. Hela den föreslagna ändringen av ärvdabalken m.fl. lagar som behandlas i dag har egentligen framburits av en önskan om att säkerställa att barn födda utom äktenskapet får samma villkor som andra barn i förhållande till sina föräldrar. När vi nu också skall lagfästa att förfarandet vid fastställande av faderskap mera i detalj skall klarläggas ingår häri också en strävan att säkra barnets rätt att få veta vilka som är dess biologiska föräldrar, något som vi anser helt naturligt för de barn som båda föräldrarna erkänner och vårdar. Utan tvivel är det en del mödrar som finner det diskriminerande att samhället tvångsvis förordnar om tillsyn av deras barn. Vi anser det helt riktigt att barnets uppväxtförhållanden inte skall vara avhängiga av dess börd — inte i våra dagar. Men barnavårdsmännen har inte bara juridiska uppgifter och tillsyn att fullgöra. Enligt barnavårdsmannakungörelsen, som kanske inom parentes sagt är skriven på ett språk som litet andas gångna tiders klassificering och förmynderskap på detta område, skall barnavårdsmannen också bistå och hjälpa. Han skall förmedla hjälp från andra organ. Det är inte minst viktigt nu när det finns så många hjälpmöjligheter, både inom arbetsmarknaden och på utbildningsområdet. Det är sådant man kallar för barnavårdsmännens kurativa uppgifter. Det är uppgifter som från den hjälpsökandes sida ofta präglas av både frivillighet och aktiv medverkan. Det slaget av socialt och mänskligt kontaktarbete upplevs mycket ofta positivt av mödrarna. Inte sällan framställer de ett direkt krav på barnavårdsmannen om hjälp. Det är inte heller ovanligt att barnen själva uppsöker barnavårdsmannen och diskuterar sina hemförhållanden, särskilt om de tidigare har mött vederbörande tjänsteman i en positiv situation. Kanske är det just denna verksamhet som har medfört att många mödrar på förfrågan från barnavårdsnämnden inte har velat acceptera att barnavårdsmannaskapet slopas. I motion II: 1230 liksom i reservation 4 anförs att barnavårdsmannainstitutionen är föråldrad. Även om det gör ont ända in i hjärterötterna på mig att erkänna det så måste jag ge reservanten rätt. Barnavårdsmännen har utfört en pionjärgärning när det gällt en individuellt uppsökande verksamhet inom barnavården. Men verksamheten har alltmer uttunnats genom att många arbetsuppgifter trängt sig på och därför att många hjälpmedel av ekonomisk art har förbättrat situationen för de ensamstående föräldrarna, så att deras förhållanden numera icke i högre grad avviker från andra unga familjers. Känns det diskriminerande för någon, anser jag att bara detta bör göra lagstiftarna betänksamma. Rent personligen anser jag att den kurativa delen av arbetet bör bevaras som en viktig del av den förebyggande barnavården — gärna med ett annat namn, förslagsvis barnavårdskuratorer eller familjekuratorer. Sådana kuratorer borde finnas i tillräcklig omfattning inom den kommunala barnavården och stå till tjänst för alla barn och alla vårdnadshavare. Eventuellt skulle man kunna fixera deras antal i förhållande till antalet barn i en kommun. Jag tycker också att de forskningsrön som doktor Gustav Jonsson under de senaste åren har lagt fram talar för att man behöver ett sådant system med familjekuratorer, som i samarbete med vårdnadshavaren och den övriga familjen kan hjälpa och stödja barnet både i förebyggande och i eftervårdande syfte. Naturligtvis skulle det vara helt frivilligt att anlita sådan hjälp. Med hänsyn till att man numera inom socialvården i allt högre grad övergår till att ha barnet i centrum anser jag att dessa uppgifter hör hemma under socialförvaltningen. Sådana «kuratorer borde kunna arbeta under rätt fria former utan tidsödande registrering men med tyngdpunkten lagd på en god personlig kontakt och ett gott bemötande mot dem som söker upp kuratorerna. Kanske skulle man också inom dessa avdelningar kunna göra försök med sådana hjälpformer som anhängarna av den s.k. mikrosocialvården gör sig till talesmän för. Tanken med sådana hjälpformer är att man griper in och försöker lösa problemen i hemmet långt innan man behöver tänka på att skilja barnet från hemmet. Vad gäller de synpunkter som fröken Mattson har lagt på denna reservation och den motion som ligger bakom reservationen kan jag inte helt hålla med henne. Jag förstår att hon egentligen är positiv till en hel del av de synpunkter som lagts fram, men hon synes inte helt vilja följa förslaget. Jag ser denna reservation som en viljeyttring: att man vill ha en snar ändring till stånd på detta område. Det är dock så att barnavårdsmannainstitutionen på sin tid kom till efter ett utredningsarbete kring 1915. Det var ju helt andra förhållanden på den tiden. Ofta led ju både moder och barn nöd, och ofta fick barnet endast ett nödtorftigt underhåll till dess att det självt kunde försörja sig. Det var därför barnavårdsmannainstitutionen tillkom även som ett obligatorium. Men tiden har löpt i väg och själva urholkningen av barnavårdsmannaskapets innehåll i den dagliga verksamheten fortsätter. Tyvärr är det på många håll så att det går flera år mellan varje kontakt mellan barnavårdsmannen och hemmet och barnet. Ofta är det annan personal än barnavårdsmannen som numera har hand om indrivningen av underhållsbidrag. Det hela började med en mycket tjusig tanke, som också fullföljdes under många år, men tyvärr är det inte ett system som är anpassat till vår tid och inte heller till en modern syn på barn, födda utom äktenskap, speciellt inte när ensamstående mödrar nu har fått betydligt bättre materiella förhållanden. Man bör också tänka på att det finns många unga mödrar som är ensamma med sina barn i upplösta äktenskap. Anser fröken Mattson att dessa barn a priori har bättre uppväxtförhållanden än barn, som bor tillsammans med mödrar, som är ensamma på grund av att barnet är fött utom äktenskap? För barn födda i äktenskapet är det frivilligt att när äktenskapet har upplösts söka barnavårdsman, men när barnet från början är fött utom äktenskapet skall det ha obligatorisk tillsyn. Barnavårdsmännens juridiska uppgifter kan säkert föras över på annan personal hos barnavårdsnämnderna. Herr talman! Eftersom jag anser att hbarnavårdsmannainstitutionen i sin nuvarande obligatoriska form bör upphöra, kommer jag att yrka bifall till reservation 4.

Herr talman! Det finns ett ordstäv som lyder: Medan gräset växer dör kon. Jag är rädd för, att om man ständigt skall vänta på nya resultat från utredningar som har sig förelagda mycket stora arbetsuppgifter och som även skall behandla helt andra områden än just barnavården, så har man nått ett stadium när barnavårdsmannaskapet för de människor det skall betjäna verkar som en nullitet. Det skulle vara en beklaglig utveckling av ett sådant gammalt fint institut som barnavårdsmannainstitutionen egentligen har varit. Därför anser jag att man mycket snabbt bör söka finna på lösningar att avlösa barnavårdsmannainstitutionen med en frivillig hjälpverksamhet från samhällets sida, som verkligen kan sträcka ut en hand till alla mödrar och barn som lever under förhållanden som de själva anser vara pressande.

Herr talman! Frågan om lika arvsrätt för barn inom och utom äktenskap har varit aktuell under många år. Den har också utretts i flera omgångar. Propositionen har framlagts av min företrädare som justitieminister, och jag vill här framhålla att jag helt ansluter mig till den ståndpunkt som han ger uttryck åt i propositionen, nämligen att det är ett rättvisekrav att barn oavsett sin börd i görligaste mån likställs. Det förhållandet att barn utom äktenskap till skillnad mot barn i äktenskap normalt saknar arvsrätt på fädernesidan framstår från jämlikhetssynpunkt som oacceptabelt. Det är därför med tillfredsställelse som jag konstaterar att likställighetsfrågan på denna punkt nu står inför sin lösning. Ett flertal av de frågor som berörs i propositionen har redan blivit föremål för ingående debatt här i kammaren, men jag vill ändå tillåta mig att på ett par punkter ta upp kammarens tid. I första hand vill jag ta upp reservationen 1 mot den föreslagna reformen. En ledamot av utskottet har reserverat sig och åberopar att nuvarande arvslagstiftning vilar på principen att arvsrätten grundas på den sociala och ekonomiska samhörigheten i familjer och släkter. I enlighet härmed bör utomäktenskapliga barn få arvsrätt på fädernesidan bara i de fall då sådan samhörighet föreligger eller under någon tid har förelegat mellan barnet och dess fader. I syfte att få till stånd en sådan ordning bör arvsrättsfrågan enligt reservanten utredas på nytt.
Herr talman! Jag vill till att börja med konstatera att här nu, liksom i förra veckan, föreligger en proposition som min företrädare som justitieminister har stått för.
Redan av vad jag nyss sade framgår att jag har en annan principiell uppfattning i arvsrättsfrågan än reservanten. Som har framhållits både i propositionen och i utskottsutlåtandet bör själva släktskapet väga tyngre än den sociala och ekonomiska samhörigheten när det gäller så nära anförvanter som egna barn. Men även med reservantens inställning har jag svårt att förstå att hans tanke skulle kunna förverkligas. Det synes mig nämligen ogörligt att ens efter ingående utredning av frågan komma fram till en rimlig avgränsning av de fall då familjesamhörigheten är sådan att den skall grunda arvsrätt. I sammanhanget vill jag också erinra om att barn i äktenskap behåller sin arvsrätt på fädernesidan även om barnet på ett tidigt stadium skulle bryta kontakten med sin familj. Jag övergår därefter till den kontroversiella frågan om ikraftträdandet. I enlighet med gängse principer vid ändringar i arvsordningen föreslås i propositionen att de nya arvsrättsreglerna skall tillämpas vid alla arvfall som inträffar efter ikraftträdandet. Denna reglering av övergångsförhållandena har godtagits av utskottsmajoriteten. I ett par reservationer förordas emellertid särskilda begränsningar. Den längst gående innebär att reformen bara skall avse sådana barn utom äktenskap som fötts efter ikraftträdandet. Enligt den andra reservationen bör reformen begränsas till att avse utomäktenskapliga barn, vars faderskap fastställts efter utgången av år 1949. Som skäl för förslagen åberopas främst risken för att faderskapet med hänsyn till regelsystemets hittillsvarande utformning på detta område kan ha fastställts i strid mot verkliga förhållandet. Vidare påpekas att registreringen i folkbokföringen av äldre faderskap är bristfällig. Jag vill inte bestrida att risken för felaktigt fastställda faderskap är ett problem i sammanhanget. Såsom framhållits i propositionen torde det emellertid inte råda något tvivel om att faderskapen i det stora flertalet fall är riktigt fastställda. Att nu införa möjlighet till omprövning av äldre faderskap är inte praktiskt genomförbart. Jag vill vidare understryka att den föreslagna arvsrättsreformen grundas på den principiella uppfattningen att en viss grupp människor inte på grund av sin börd skall vara sämre lottade än andra. Om reformen begränsades till att gälla barn utom äktenskap som fötts efter den 1 januari 1970 skulle det, som det vid flera tillfällen framhållits, dröja ända in på 2000-talet innan reformen slog igenom. De flesta torde hålla med om att man inte på detta sätt bör konservera en social orättvisa.
Det är med tillfredsställelse jag konstaterar att likställighetsfrågan på denna punkt nu står inför sin lösning. I själva sakfrågan i övrigt skall jag endast uppehålla mig vid det obligatoriska barnavårdsmannaskapet för barn utom äktenskap.
Även tanken att arvsrättsreformen skulle begränsas till barn som fötts efter den 1 januari 1950 skulle i avsevärd grad fördröja reformens totala genomförande. I likhet med utskottsmajoriteten vill jag också understryka att förslaget knappast uppbärs av några starkare sakskäl, eftersom den vid nämnda tidpunkt genomförda ändringen av faderskapspresumtionen var tämligen obetydlig. Förslaget skulle leda till den föga tilltalande konsekvensen att ett uppenbarligen riktigt faderskapserkännande Mot bakgrund av det sagda anser jag helt övervägande skäl tala för propositionens ståndpunkt att arvsrättsreformen i och för sig skall avse alla fall efter ikraftträdandet. Jag vill erinra om att lagrådet uttryckligen har anslutit sig till förslaget. Eftersom barn utom äktenskap hittills bara i begränsad utsträckning antecknats i faderns personakt, krävs emellertid av praktiska skäl vissa särskilda regler i fråga om arvsrätt för barn utom äktenskap som fötts före ikraftträdandet. I likhet med utskottet finner jag det angeläget att allmänheten i största möjliga utsträckning informeras om arvsrättsreformen före ikraftträdandet. I utskottsutlåtandet har redovisats de åtgärder i sådant syfte som redan har vidtagits. Jag vill nämna att jag dessutom efter riksdagens beslut avser att söka ge spridning åt reformen genom massmedia. Jag vill också med några ord beröra den föreslagna förstärkningen av efterlevande makes ställning.
Utskottet framhåller att mödrar till utomäktenskapliga barn ofta är mycket unga och att de i många fall torde uppskatta det personliga stöd som en barnavårdsman kan ge dem. Jag vill vidare erinra om att familjeberedningen nyligen prövat frågan om det obligatoriska barnavårdsmannaförordnandet och stannat för att förorda att nuvarande ordning i princip skall bestå. De nu föreslagna ändringarna i faderskapsreglerna bygger också på detta. ven för den nyligen tillsatta familjerättsutredningen anförs, att man bör överväga att utforma reglerna så att modern, om hon så önskar, i allmänhet kan avstå från barnavårdsman sedan faderskapet till barnet har fastställts.
Vid bodelning med anledning av makes död delas makarnas sammanlagda giftorättsgods i princip i två lika delar, varav den ena tillfaller den efterlevande maken och den andra går till den avlidnes arvingar, d.v.s. i första hand till hans barn. I syfte att undvika splittring av mindre dödsbon gäller emellertid för närvarande den särskilda så kallade 6 000-kronorsregeln, som nu i propositionen föreslås bli en 24 000-kronorsregel. Regeln gäller i alla fall utom då den avlidne efterlämnar barn under 16 år, som inte är makarnas gemensamma barn. Utskottet har funnit undantagsregelns utformning ägnad att inge vissa betänkligheter. Därvid har framhållits att regeln verkar inte bara till förmån för den avlidnes minderåriga barn i tidigare äktenskap eller utom äktenskap utan också, så snart bland arving arna finns sådant barn, till förmån för makarnas gemensamma barn och den avlidnes vuxna särkullbarn på bekostnad av efterlevande makes rätt. Detta anses i och för sig otillfredsställande. Utskottet har emellertid godtagit förslaget som ett provisorium i avvaktan på resultatet av den nyligen inledda mera allmänna översynen av den familjerättsliga lagstiftningen. Jag hyser förståelse för utskottets synpunkter. Som utskottet också antyder synes det emellertid inte möjligt att inom ramen för den begränsade reform som det här gäller komma fram till en från alla synpunkter helt tilltalande lösning.
Med en sådan ordning finns det, som utskottet också påpekar, mindre fog för att uppfatta barnavårdsmannainstitutionen som en diskriminerande kontroll av ogifta mödrars sätt att sköta sina barn. En annan sak är att gällande regler rörande barnavårdsmannainstitutionen kan behöva ses över också ur andra synpunkter.
Det förtjänar vidare framhållas att den föreslagna undantagsregeln är snävare än den som nu gäller beträffande tillämpningen av 6 000-kronorsregeln. Jag vill emellertid erinra om att — som utskottet också påpekar — det i direktiven för familjerättsutredningen uttryckligen anges att de sakkunniga är oförhindrade att ompröva både beloppsgränsen och övriga moment i den nya bodelningsregeln. De föreslagna ändringarna i reglerna om fastställande av faderskapet till barn utom äktenskap syftar till att skapa förbättrade garantier för materiellt riktiga avgöranden i faderskapsmål. Ändringsförslaget innebär en övergång från negativ till positiv sannolikhetsbedömning. För bifall till faderskapstalan skall krävas — förutom full bevisning om samlag under konceptionstiden — att det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet avlats av mannen i fråga. Till skillnad mot vad som nu är fallet skall flera som fader tänkbara män kunna stämmas i samma mål. Barnavårdsmannen för barnet skall göra en förberedande utredning rörande faderskapet. Om detta inte erkännes, blir barnavårdsmannen skyldig att stämma den man eller de män som skäligen kan komma i fråga som fader. I vissa undantagsfall skall utredning om faderskapet dock kunna underlåtas, om hänsyn till modern eller barnet talar därför. De föreslagna ändringarna i faderskapsreglerna har tillstyrkts av utskottet.
I detta sammanhang har fröken Mattson påpekat att nuvarande barnavårdsorgans funktioner och funktionsförmåga är föremål för allmän översyn inom socialutredningen.
En ledamot har emellertid hävdat att det obligatoriska barnavårdsmannaskapet för barn utom äktenskap innebär en inte önskvärd särbehandling av och ett opåkallat förmynderskap för sådana barn. Även i övrigt anses barnavårdsmannainstitutionen vara föråldrad. Barnavårdsmannainstitutionen bör därför avskaffas och ansvaret för att utomäktenskapliga barns börd fastställs överflyttas till barnavårdsnämnden. Förslag till erforderliga ändringar bör enligt reservanten föreläggas nästa års riksdag. Som ' utskottet framhåller är mödrar till utomäktenskapliga barn ofta mycket unga, och de torde i många fall uppskatta det personliga stöd som en barnavårdsman kan ge dem.
Därtill kommer ytterligare en fråga som är av teknisk natur men därför icke mindre betydelsefull. I reservationen står nämligen att man vill ha förslag till nästa års riksdag i så god tid att nya regler kan träda i kraft den 1 juli 1970.
Jag vill vidare erinra om att familjeberedningen nyligen prövat frågan om det obligatoriska barnavårdsmannaförordnandet och stannat för att förorda att nuvarande ordning i princip skall bestå. De nu föreslagna ändringarna i faderskapsreglerna bygger också härpå. I direktiven för den nyligen tillsatta familjerättsutredningen sägs emelletid att man bör överväga att utforma reglerna så att modern, om hon så önskar, i allmänhet kan avstå från barnavårdsman sedan faderskapet till barnet har fastställts.
Det är sannerligen inte så lätt tekniskt sett att effektuera en sådan beställning, om det nu skulle bli första kammarens mening liksom det redan varit andra kammarens mening.
Med en sådan ordning finns — som utskottet också påpekar — mindre fog för att uppfatta barnavårdsinstitutionen som en diskriminerande kontroll av ogifta mödrars sätt att sköta sina barn.
Jag skulle rentav vilja säga att det hade varit betydligt lättare att svälja ett bifall till denna reservation, om åtminstone inte orden »den 1 juli 1970» hade stått där. Men som det nu förhåller sig vill jag framhålla att ett bifall till denna reservation nu skulle förorsaka betydande olägenheter.
En annan sak är att gällande regler rörande barnavårdsmannainstitutionen kan behöva ses över även från andra synpunkter. Jag vill då erinra om att nuvarande barnavårdsorgans funktioner och funktionsförmåga för närvarande är föremål för allmän översyn inom socialutredningen.
Med hänsyn till den positiva inställning som föreligger i frågan tycker jag inte heller att det är nödvändigt att den nu forceras fram.

Herr talman! Jag hade inte tänkt yttra mig i detta ärende, eftersom jag inte haft förmånen att sitta på ärendet i första lagutskottet, men eftersom jag kommer att rösta för reservation 4 har jag behov att avge en kort röstförklaring. Jag gillar nämligen yrkandet i reservationen, men jag har en motivering därför som något skiljer sig från de intentioner som ligger bakom yrkandet. År 1967 avgav den statliga familjeberedningen, som jag då var ordförande i, ett betänkande som innehöll bl a. ett avsnitt om barnavårdsmannainstitutionen. Vi föreslog inte att man skulle slopa den obligatoriska befattning med det nyfödda barnets förhållanden som nu förekommer och som sköts av barnavårdsmannainstitutionen, men vi föreslog att befattningen skulle begränsas i tiden till dess att barnets situation var stabiliserad och faderskap och underhåll hade fastställts. Däremot föreslog vi avskaffandet av den personliga barnavårdsmannainstitutionen, alltså nya bestämmelser som på barnavårdsnämnderna överflyttar det ansvar som f.n. åvilar barnavårdsmännen. Motiveringen härför var bl.a. den som utskottet refererar i sitt utlåtande, alltså att barnavårdsnämnderna inte bör ha mindre ansvar och befogenheter när det gäller den verksamhet för uä-barn som utövas av barnavårdsmännen än beträffande övrig barnavård. Barnavårdsmännens arbetsbörda är ofta så stor att kurativa insatser blir eftersatta, vilka skulle kunna skötas lika väl av andra tjänstemän inom nämnderna. Naturliga avbrott i barnavårdsmännens tjänstgöring för sjukdom, semester m.m. kan medföra att ärenden blir liggande, om inte nämnderna gör ett snabbt nyförordnande, vilket de normalt inte gör för kortare frånvaro. Det har hänt att ett ingripande mot fall av barnmisshandel på detta sätt har sinkats och fått ett tragiskt slut. Tanken att barnavårdsnämnderna själva övertar det yttersta ansvaret för barn och mödrar vid behov av stöd behöver inte betyda att benämningen barnavårdsman avskaffas med den goodwill som begreppet har för många och jag vågar tro flertalet unga och osäkra mammor. Barnavårdsnämnderna kan kalla sina tjänstemän vad de vill, men ansvarigheten enligt barnavårdslagen för barn i allsköns trångmål flyttas ett trappsteg högre om nämnderna själva kan fördela arbetet rationellt inom sig. Med rationellt menas då också självfallet, att när dessa uä-barn har fått sitt faderskap och underhåll fastställda och moderns och barnets situation är stabiliseserad skall ärendet avslutas och avregistreras. Jag tror inte att likställighetsprincipen mellan barn födda i eller utanför äktenskapet skall drivas så teoretiskt att man berövar de nyblivna mödrar som inte har en pappa till sitt barn den service de brukar känna som en lättnad. Såsom opåkallat förmynderskap kan det kanske upplevas av dem som är samboende eller starka och ekonomiskt oberoende att själva klara upp sin situation. Men i sådana fall brukar nog inte heller barnavårdsmännen pracka på dem sina tjänster. Jag har alltså haft en annan motivering för det förslag som här har framförts i reservationen, nämligen att på barnavårdsnämnderna överflytta det yttersta och juridiska ansvaret för barnavårdsmännens uppgifter. Jag tror inte särskilt många utredningar behövs för att genomföra detta, eftersom ett förslag härom fanns utarbetat i ett betänkande 1967. Det har tillstyrkts av flera tongivande remissinstanser. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 4.

Herr talman! Det är tillfredsställande att vi i dag har möjlighet att lösa ett länge debatterat rättviseproblem gällande de utomäktenskapliga barnen. Vi kan göra det genom att fastställa regler för deras arvsrättsliga ställning. Visst har jag förståelse för de kritiska och varnande synpunkter som reservanterna framför. Här är självfallet fråga om mycket svåra avvägningar, men sådana kommer vi aldrig ifrån. Därför tror jag att det är riktigt att nu ta det steg som propositionen anvisar. Det är emellertid närmast det som har debatterats nu allra sist här som jag skulle vilja knyta några funderingar till. Det är rätt, herr Hansson, att motionen II: 1230 innehåller värdefulla synpunkter. Även jag delar i princip många av dessa synpunkter. Jag instämmer också i mycket av det som fröken Lisa Mattson har sagt i anledning av den motionen. Det finns anledning att sätta barnavårdsmannainstitutionen under debatt, och så har också sedan länge skett inom fackkretsar. Vi är glada över — och här kan jag anknyta till vad fru Grethe Lundblad nyss sade — det som denna institution har uträttat. Vi bör utan tvekan vara tacksamma för vad våra barnavårdsmän har kunnat göra sedan denna institution infördes. Men ingenting håller ju hur länge som helst. Erfarenheten, inte minst genom barnavårdsnämnderna i de större orterna, visar klart att barnavårdsmännen genom det allt större antalet barnavårdsmannaskap som de måste åtaga sig inte tillfredsställande kan lösa sina uppgifter, hur stor deras goda vilja än är. De som har talat för reservationen måste ändå erkänna att utskottet har behandlat denna motion mycket seriöst; man betonar att synpunkterna däri inte bör lämnas obeaktade. Jag skulle dock vilja återkomma till den varning som statsrådet Kling nyss uttalade. Jag tror vi löper en stor risk för att hamna i ett mycket olyckligt läge om vi i dag följer reservation 4 och avskaffar det obligatoriska barnavårdsmannaskapet för att lägga över dess uppgifter på barnavårdsnämnderna. Jag tror att vi då skul le komma att få det mycket besvärligt. Det måste stå klart för både motionärer och reservanter att en sådan ändring inte kan företagas utan en total översyn av barnavårdslagen. Fru Grethe Lundblad har nyss talat om barnavårdsmannens funktioner: En barnavårdsman kan utan vidare på ett naturligt sätt anknytas till familjen, antingen den nu är hel eller ej. Barnavårdsmannen har en stadigvarande kontakt med sina klienter och kan på det sättet mycket naturligt ordna upp en del praktiska problem. Men barnavårdsnämnden är och förblir i sitt handlande mera bunden vid själva barnavårdslagen. Det krävs att antagande för indikation enligt 25 § verkligen föreligger eller annat missförhållande enligt barnavårdslagens nuvarande formulering. Jag tror att denna fråga, såsom utskottet har framhållit, skall lösas i samband med den omgestaltning av barnavårdsorganens funktioner och uppgifter, som vi alla ser fram emot. Både i en del kommuner och i den stora socialutredningen arbetar vi just med dessa spörsmål. Fru Grethe Lundblad sade att det där vet vi redan, men vi riskerar ju att denna reform kommer att dröja länge. Fru Lundblad vet dock av egen erfarenhet hur vi i många barnavårdsnämnder redan nu försöker att ordna arbetet tidsenligt för barnavårdsmännen. Jag tror vi kan komma ganska långt på den vägen i väntan på en större förändring. Herr talman! Jag yrkar bifall till första lagutskottets utlåtande.

Herr talman! I debattens tidigare skede nämndes i något sammanhang att vissa klassgränser skulle uppstå, om man inte godtog propositionen helt. För min del har jag godtagit propositionens principer, så jag har egentligen ingen personlig anledning att polemisera mot påståendet. Jag vill dock påpeka att propositionen tyvärr skapar en ny och mycket tråkig klassgräns. Den skapar nämligen en särklass av barn som över huvud taget inte får någon fader fastställd. För närvarande blir i regel faderskapet fastställt.

Men en domstol måste följa lagstiftningen, även om denna är otillfredsställande. I propositionen förutsättes sannolikhet för att ett faderskap skall fastställas, och då blir det ett icke så litet antal fall där ingen fader alls kommer att kunna bestämmas.

Det kan sägas att det inte spelar någon roll, eftersom utredningen inte visar vem som är far. Men skall man tala om klassgräns, så vill jag framhålla att det är propositionen som skapar en sådan. Det är propositionens övriga förtjänster som gör att vi — om också med beklagande — måste godtaga denna nya klassgräns. Vi får hoppas att forskningen och regeringens verksamhet så småningom skall leda till att faderskap kan fastställas med sådan grad av säkerhet att den gränsen försvinner.

Emellertid vill ju reservation 4 ta bort barnavårdsmannaskapet i dess helhet. Min erfarenhet från dömande i faderskapsprocesser är att barnavårdsmannen i många fall är till utomordentlig hjälp för modern.

Vi kommer att få långa eftersläpningar hos barnavårdsnämnderna i fråga om utredningar i barnavårdsmannaärenden. Jag har en beklaglig erfarenhet av <barnavårdsnämndernas verksamhet i brottmål. Domstolarna kan få vänta i månader på yttranden beträffande unga lagöverträdare.

2. uppdraga åt styrelsen att genomföra en arkitekttävling i huvudsaklig överensstämmelse med det sålunda angivna programmet.

Enligt vår mening hade det varit önskvärt att även Danmark hade erhållit representation i prisnämnden.»

Herr talman! Jag skall bara be att få säga ett par ord med anledning av det särskilda yttrande som är fogat till detta utskottsutlåtande. Förvaltningskontoret har hemställt att riksdagen skall godkänna det framlagda programmet för en allmän nordisk arkitekttävling om riksdagshuset och uppdra åt styrelsen för förvaltningskontoret att genomföra en arkitekitävling i huvudsaklig överensstämmelse med detta program. Utskottet är enigt i sitt beslut att föreslå riksdagen att godkänna programmet med den lydelse som återges i utskottets text. Emellertid finns under punkten 5.11 i programmet redovisad en prisnämnd med representanter från våra nordiska grannländer Finland och Norge. Dessa representanter är föreslagna av de nordiska arkitektförbunden. Det är bra att de nordiska länderna har ledamöter i prisnämnden, eftersom detta är en nordisk tävling. Men tyvärr är Danmark inte representerat i = prisnämnden. Danskarna är erkänt skickliga arkitekter, och det måste anses önskvärt, tycker herr Brundin och jag, att de intresserar sig för denna tävling. Även med hänsyn till önskvärdheten av en nordisk samverkan överallt där detta är praktiskt möjligt bör Danmark ha en representant i prisnämnden. Detta önskemål har också uttalats av Svenska arkitekters riksförbunds tävlingsnämnd, som föreslagit att en dansk representant skulle vara med. Herr Brundin och jag hoppas nu att prisnämnden efter detta lilla yttrande från vår sida själv skall ta initiativ för att ordna upp denna angelägenhet på ett smidigt sätt. Vi tror att detta också bör vara möjligt. Jag har, herr talman, intet yrkande.

Herr talman! Även jag delar uppfattningen att det varit önskvärt att vi även fått en dansk arkitekt som representant i prisnämnden. Men vi får inte glömma att sammansättningen av prisnämnden har skett enligt de tävlingsregler som de nordiska ländernas arkitektförbund antagit som gällande för nordiska arkitekturoch stadsplanetävlingar.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

Herr talman! Herr Nils Nilsson har frågat mig om det inom det militära området finns regler som ger tillräckligt skydd för att inte en person på otillräckliga grunder kan förklaras lida av psykisk ohälsa och därmed skiljas från exempelvis en utbildning. Enligt värnpliktslagen frikallas en värnpliktig från sin tjänstgöring endast på medicinska grunder. En sådan frikallelse grundar sig på en bedömning av den värnpliktiges fysiska och psykiska förutsättningar för tjänstgöring i krigsorganisationen. Innan ett förslag till frikallelse på grund av psykiska skäl föreläggs inskrivningsnämnden för beslut, har i regel tre olika läkare varav minst en psykiater bedömt den värnpliktige. Är den som frikallats icke nöjd med beslutet äger han föra talan mot beslutet hos värnpliktsnämnden. Vad gäller den fast anställda personalen grundas skyddet för den enskilde vid psykisk ohälsa på författningar och föreskrifter som gäller alla statstjänstemän. Utöver detta har överbefälhavaren utfärdat anvisningar för handläggningen av ärenden rörande partiellt arbetsföra. Det framgår här att åtgärder för omskolning och omplacering endast vidtas efter ingående utredningar och alltid i samråd med den enskilde. Den enskildes intressen bevakas av personalvårdspersonal och fackliga representanter. Mot bakgrund av att många uppgifter inom krigsmakten ställer stora krav på speciell psykisk stabilitet är det oundvikligt att en av läkare bedömd psykisk status ibland medför att vederbörande överförs till annan och mindre krävande tjänst eller utbildning. Genom angivna regler förefaller det mig emellertid som om den enskilde är väl skyddad mot att han på otillräckliga grunder och utan en noggrann medicinsk bedömning förklaras ej lämplig till krigstjänst eller som statstjänsteman ges ändrad arbetsuppgift.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Som jag har framhållit i denna, är en människas integritet av den mest väseniliga betydelse för hennes liv, och då denna integritet är så intimt förknippad med den psykiska hälsan blir bedömningar av denna av avgörande vikt. Av försvarsministerns svar framgår att vi är helt överens om nödvändigheten av att en bedömning av det psykiska hälsotillståndet hos varje enskild individ sker med den största omsorg. Brister synes ändå kunna förekomma. Jag har här i min hand ett par artiklar ur en av våra större tidningar. De är endast några månader gamla. Som rubrik har den ena artikeln: »Han förklarades psykiskt sjuk — trots att han aldrig undersökts!» Jag vill i vissa delar återge något av vad som förekommer i de båda tidningsartiklarna. Av sekretesskäl utesluter jag såväl personnamn som sådant som kan vara härledande. Återgivandet blir därför något korthugget och ger inte heller det sammanhang som tidningsartiklarna ger. Vederbörande tjänsteman hade enligt tidningen åtta års prickfri tjänst bakom sig, när han utan förklaring förbjöds att fortsätta sin tjänstgöring. Tidningen uppger att den grundläggande orsaken till att tjänstemannen förklarades obekväm var att han vid upprepade tillfällen kritiserat vapenslaget när det gällt vissa säkerhetsåtgärder. Betydelsen av utomordentliga säkerhetsåtgärder inom det militära området har vi ju fått allvarliga bevis för i de båda senaste skjutolyckorna inom artilleriet. Detta sistnämnda är sagt av mig och inte av den refererade tidningen. Enligt tidningen började tjänstemannen höra rykten från kolleger att han inte var riktigt frisk och att han var sinnessjuk. Ryktena nådde bl.a. en då anställd militärläkare. Denne ville nu undersöka fallet och fann att tjänste mannen hade ett prickfritt förflutet i vapnet. Läkaren gick upp till överläkarens expedition, där han kunde förvänta sig finna personalia om tjänstemannen i fråga. I en bokhylla hittade han en mapp med anteckningen paranoia och namnet på tjänstemannen i fråga. Tidningen fortsätter sin redogörelse: Här fanns alltså en handling i en bokhylla som öppet misstänkliggjorde tjänstemannen för att vara paranoid utan att han ens genomgått en undersökning. I smyg tog läkaren fotostatkopior på handlingarna i mappen. Några dagar senare skrev han till överläkarexpeditionen och anhöll om att få ta del av mappen. Han önskade göra det i sin egenskap av läkare. Han fick den men upptäckte nu när han gjorde jämförelser med sina fotostatkopior att vissa »heta papper» rensats bort. I en annan artikel säger samma tidning att tjänstemannens kolleger och en del höga tjänstemän i vapnet stöder honom anonymt, men ingen vågar träda fram öppet av omtanke om sina familjer. Detta är alltså återgivet från tidningen. Jag kan också ange ett annat fall. Jag nämner inte heller här några namn. En elev har fått beteckningen sjukligt misstänksam. Om han nu har skilts från sin tjänstgöring på vissa andra grunder, vill jag inte yttra mig om. Jag anser att sådant enbart skall bero på läkarundersökningar. Jag vill här helt ansluta mig till vad försvarsministern säger om att det skall vara tre olika läkare, därav en psykiater, som bedömer fallet. Det finner jag mycket tillfredsställande. Det bör inte vara andra personer än en sådan som avger uttalande om en persons psykiska hälsa, så väsentlig och betydelsefull är den även i det fortsatta livet för en ung människa. Herr talman! Jag finner det svar som jag har fått av försvarsministern vara sådant att vi är helt överens om att den största omsorg måste iakttagas vid be dömningen av frågor av detta viktiga slag. Dock synes vissa saker kunna förekomma, som jag hoppas inte skall få ske i fortsättningen. Av försvarsministerns svar tror jag mig kunna hysa den förhoppningen. Jag ber än en gång att få tacka försvarsministern för svaret.

Herr talman! Herr Werner har frågat dels hur jag bedömer förutsättningarna att genom statliga åtgärder medverka till sänkta bostadsbyggnadskostnader och vilka initiativ som kan påräknas från min sida i sådan riktning, dels om jag har för avsikt att lägga fram förslag om inrättande av en statlig bostadseller samhällsbyggnadsbank. Byggnadskostnaderna, som ökade starkt under första hälften av 1960 talet, har under senare år stabiliserats. Sålunda kostade en lägenhet om 3 rum och kök i stort sett lika mycket att producera år 1968 som år 1966. Tillgängliga uppgifter för första halvåret 1969, som är preliminära — det vill jag understryka — antyder att kostnaderna ligger kvar på 1968 års nivå. Det finns emellertid risk för att byggnadskostnaderna kommer att stiga. Konjunkturuppgången innebär ökat tryck på priserna. Materialkostnaderna har under de tre första kvartalen i år stigit med 5 procent, och årets avtal ökar lönekostnaderna med uppåt 5 procent. verksamheten har varit stark under de senaste åren vilket den stabila kostnadsnivån är ett uttryck för. Kommuner och byggherrar har medverkat till denna gynnsamma utveckling genom förbättrad planering, större enhetlighet vid utformning av bostäder och bostadsområden, utbud av större och långsiktigare bostadsprojekt på entreprenadmarknaden 0. s. v. Statsmakterna har också vidtagit en rad åtgärder för att förbättra de primära förutsättningarna för bostadsbyggandet såsom flerårsplanering av det statligt belånade byggandet, åtgärder för en tryggad kreditförsörjning, enhetliga byggnadsbestämmelser o.s.v. Statsmakterna har även sökt främja standardisering, forskning och utveckling m.m. Förhandsbesked om bostadslån för stora, industriellt byggda bostadsprojekt har främjat utvecklingen inom byggandet samtidigt som kostnaderna för sådana projekt 1egat lägre, ofta 5—10 procent lägre, än vad som tidigare varit vanligt på respektive ort. Tendenserna till kostnadsstegring måste mötas med fortsatta ansträngningar att rationalisera byggandet. De ökade <:materialkostnaderna «kräver skärpt uppmärksamhet. En omfattande utredningsverksamhet om olika problem som rör byggnadsmaterialindustrin och byggnadsindustrin har satts i gång och har på en del punkter resulterat i framlagda förslag. En interdepartemental arbetsgrupp har till uppgift att bearbeta detta utredningsmaterial och skissera åtgärder från statens sida på byggområdet. Särskild uppmärksamhet skall ägnas kartellsamarbetet inom byggnadsmaterialindustrin. På senaste tiden har frågan om konkurrensförutsättningarna på byggmarknaden aktualiserats. Inom inrikesdepartementet undersöks för närvarande olika vägar att främja konkurrensen inom det statligt belånade bostadsbyggandet. nadsbank vill jag framhålla att de överenskommelser som träffats med kreditinstituten har väsentligt förbättrat förutsättningarna för en rationell kreditförsörjning till bostadsbyggandet. Jag vill vidare erinra om det samarbete mellan de båda statsägda bankerna postbanken och Kreditbanken som föreslås i proposition 1969:158. Detta förslag, som för närvarande behandlas av riksdagen, syftar till att påverka utvecklingen mot en mera effektivt fungerande kreditmarknad. I propositionen anges att bostadskreditgivningen är ett viktigt område för samarbetet. Postbanken och Kreditbanken skall genom en aktiv priskonkurrens bidra till en allmän nedpressning av kostnaderna för byggnadskrediter. Bankerna skall bilda ett bolag för emission av bostadsobligationer och avlyft av byggnadskrediter. Enligt min mening är frågan om att vid sidan av dessa statliga kreditinstitut inrätta en särskild bostadsoch samhällsbyggnadsbank inte aktuell för dagen.

Herr talman! Jag har i och för sig anledning att på vissa punkter, där herr Werner efterlyser vidare besked, ge honom sådana informationer som kanske ytterligare kan belysa dessa problem. Vi är överens om, herr Werner, att utvecklingen var ogynnsam under den första delen av 1960-talet. Vi vet nu i efterhand att det inte endast berodde på ökade byggnadskostnader. Dessa spelade en stor roll, men samtidigt skedde en kraftig utveckling i fråga om både utrymmesstandard och utrustningsstandard i våra bostäder. Det är i och för sig önskvärt att vi får allt bättre bostäder och större utrymme att röra oss på, men vi måste ständigt uppmärksamma att utvecklingen verkligen måste korrespondera med människornas möjligheter att betala hyra. Ungefär hälften av de kostnadsökningar som vi noterade under 1960 talets första del är faktiskt uttryck för sådana mycket betydande förändringar i fråga om standard och utrymme. Under de senare åren har man kunnat iakttaga en viss återhållsamhet härvidlag. Vi har från statsmakternas sida rekommenderat kommunerna att allvarligt överväga om inte utvecklingen kan dämpas i viss utsträckning. I en del fall har det också, på grund av det köpmotstånd som förelegat, ansetts nödvändigt att reducera produktionen av de allra största lägenheterna. Utvecklingen på senare tid ter sig därför något gynnsammare än tidigare. Vi har fått dessa förhållanden under bättre kontroll. Uppmärksamheten har blivit större när det gäller kostnadsproblemen, vilket är ytterst angeläget. Herr Werner ville att jag skulle redovisa vissa åtgärder mer utförligt. Vi har nog att tänka oss ett fortsatt ansvar på skilda nivåer. Kommunerna måste ägna dessa frågor ökat intresse. Även byggherrarna, byggföretagen och materialleverantörerna har anledning att fundera över sitt ansvar. På sistone har jag särskilt betonat just kommunernas ansvar. Jag tror att kommunerna måste vara beredda att ta mycket kraftigare tag än de hittills gjort för att komma till rätta med sådana företag som inte är intresserade av att anpassa sin produktion efter de förutsättningar som ges, nämligen att de bostäder som erbjuds skall vara billiga. Det har nog varit nyttigt att den diskussionen kommit till stånd. Men samtidigt måste vi naturligtvis gå vidare och attackera alla de kostnadsfaktorer som finns i själva byggandet. Jag har med några ord angett i svaret vad det rör sig om. Jag tror att det finns möjligheter för herr Werner att studera det rika material som nu redovisas från olika håll. Jag vet att herr Werner är fackman — han arbetar själv inom byggnadsfacket — och han har därigenom mycket större förutsättningar än jag att bedöma vad man där i vissa avseenden kan åstadkomma, exempelvis i fråga om rationalisering på byggnadsplatserna. Ett område som vi vet spelar stor roll är transporterna. Undersökningar har gjorts som visar att man där skulle kunna utvinna betydande fördelar, om transporterna kunde anpassas på ett bättre sätt än vad fallet är i dag. Samma sak gäller själva byggnadsprocessen. De nya metoder som nu står till buds och som utvecklas på olika håll bör kunna ge oss bättre förutsättningar. Särskilt glädjande är erfarenheterna att man även i relativt små företag, där man arbetar med så att säga traditionella metoder, kan åstadkomma betydande förbättringar, om man systematiskt går in för upprepning i processen. Det finns alltså en rad områden, där vi alla måste hjälpa till för att motverka en ogynnsam utveckling. På sistone har även konkurrensfrågan ställts under debatt. Den frågan har aktualiserats från skilda håll. Som jag i korthet antydde i mitt svar håller vi inom departementet på att se över hur dessa frågor skall tas upp. Jag tror inte att vi kommer ifrån att vi måste tillsätta en särskild utredningsman för dessa problem. Det är ytterst angeläget att kunna bibehålla konkurrensen.

Jag tror att vi då det gällde ett litet hus — i en stad som Stockholm ett hus på hundratalet lägenheter — förut kunde räkna med att många olika företag kunde ge anbud på uppförandet av ett sådant hus. Då förelåg också verklig konkurrens; man hade möjlighet att välja ut ett företag som gav ett lågt anbud och som naturligtvis också var ett bra företag. När vi nu går in för att bygga i långa serier, att planera inte bara för ett utan för flera år, är det av betydelse att knyta hela byggnationen till ett företag — kommunen och byggföretaget går in i en förhandlingsuppgörelse. Då är det mycket viktigt att vi kan vara säkra på att en sådan uppgörelse verkligen leder till billigaste möjliga produktion och att den mest ändamålsenliga lösningen åstadkommes. Jag har nu utvecklat ett område, och jag skulle kunna beröra flera, men jag tror att inom detta område är det helt enkelt nödvändigt att attackera problemen från den utgångspunkten att situationen i dag är så förändrad att vi måste söka finna andra metoder än tidigare för att hålla konkurrensen vid liv. Herr Werner ställde slutligen frågan om en sambhällsbyggnadsbank. Herr Werner frågade: Om en samhällsbyggnadsbank inte är aktuell i dag, betyder det då att tanken på en sådan är helt avskriven? Jag vill hänvisa till bl.a. det uttalande som enhälligt antogs på den socialdemokratiska partikongressen. Jag tror att det väl avspeglar hur regeringen ser på dessa frågor. I detta uttalande sägs att det är nödvändigt att garantera kreditförsörjningen till vårt byggande, men det sägs också att för detta ändamål funktionen och inte institutionen är den avgörande faktorn. Kongressen betraktar dessa åtgärder, bl.a. inrättandet av ett samarbete mellan postbanken och Kreditbanken som en praktisk fråga rörande organisationen av kredittillförseln för det framtida samhällsbyggandet.

Lyckas man inte med de metoder som används, bör även en sådan tanke tas upp till övervägande. Läget är detsamma i dag. Därför finns det inte, herr Werner, någon anledning att just nu ställa frågan om man nu definitivt skall uppge alla planer på tänkbara förändringar inom kreditorganisationen. Det är alldeles onödigt att ställa frågan på det sättet.

Herr talman! Efter mitt tidigare ganska långa inlägg skall jag fatta mig kort. Sedan jag hört slutet av herr Werners anförande har jag nog en känsla av att han mer tänker på institutioner än på funktioner.
Herr talman!
Trots det uttalande som gjorts om syftet med samarbetet mellan Kreditbanken och postbanken, frågar han: Kommer detta att leda till en bostadsbank eller inte? Det visar att herr Werner ser litet för enkelt på detta. Det är tyvärr inte på det sättet att vi kan lösa problemet med kreditförsörjningen genom sådana åtgärder som här vidtagits. Vi kan inte öka den totala kapitaltillgången i landet, och vi kan inte komma ifrån att det måste göras avvägningar mellan det ena och det andra området. För sådana överväganden finns det ju vissa instrument. Som herr Werner känner till hålls i dag en del av byggnationen starkt tillbaka. Intresset att bygga låt oss säga kontorshus, förvaltningslokaler, bensinstationer, badhus och liknande byggnader håller vi tillbaka genom en snäv behandling av ansökningar därom. Däremot har vi ju ett intresse av att främja utvecklingen av bostäder och även av industrin, som skall ge oss de fortsatta möjligheterna. Detta är ju saker och ting som vi så många gånger har diskuterat, så i och för sig finns det redan garantier för att byggandet skall få en sådan inriktning som är angelägen från samhällets synpunkt. Därför måste jag upprepa att det mera är fråga om funktionen och resultatet än en fråga om vem som har att svara för kreditgivningen. Vi skulle kunna fortsätta debatten länge nog. En faktor som jag inte nämnde förut och som har sin stora betydelse är att vi under de senaste åren verkligen har lyckats få en jämn spridning av byggandet. Herr Werner vet mycket väl att inte minst byggnadsarbetarna och byggföretagen har ett betydande intresse av att få en sådan utveckling. Men den har även en väldig betydelse när det gäller kreditförsörjningen. Det som tidigare har varit ett problem är nämligen att alltför mycket har rasat fram på en gång, vilket har stört möjligheterna att åstadkomma en jämn kreditförsörjning. En mycket viktig förutsättning för att vi skulle lyckas med kreditgivningen så bra som har skett under de senaste åren har varit att själva byggandet har kunnat utjämnas. Herr talman! Jag har inte något att tillägga.

Vi fick en mycket intressant redogörelse från Örebro där man har ett projekt som vi använde som modell för att försöka analysera de problem som uppkommer i sådana här sammanhang. I överläggningen deltog generaldirektörerna för bostadsstyrelsen och socialstyrelsen samt representanter för skolöverstyrelsen och naturligtvis för de berörda departementen. Det visade sig härvid att det kanske redan nu är möjligt att med en viss tolkning av den gällande lagstiftningen för långivningen till bostadsbyggandet gå något längre än hittills när det gäller att räkna in olika slags byggnation i belåningen,. Samtidigt är vi på det klara med att en del av de saker som avses bli realiserade i det här projektet knappast kan förverkligas utan att vi först får komma till riksdagen och begära förändringar i lagen. Många problem anmäler sig, men jag tror att tiden nu är mogen att på något sätt försöka tillmötesgå de kommuner som vill bygga i den här formen. Jag tror att det på lång sikt blir en billigare lösning, eftersom man då kan bygga lokaler som kan användas för olika ändamål. Jag kan försäkra att det var särskilt glädjande att konstatera att representanterna för de statliga myndigheterna kände detta inte bara som ett intresse för kommunerna utan ansåg det vara angeläget för oss alla att verksamheten integreras på olika sätt. även den frågan är således under observation, men herr Werner får räkna med att det inte går att åstadkomma tillfredsställande lösningar utan att man fått problematiken belyst och man därefter fått överväga vilka vägar man kan gå. Jag är angelägen att även redovisa detta, eftersom jag faktiskt glömde bort det i mitt tidigare anförande.

Herr talman!

Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Riktlinjer för bekämpande av narkotikamissbruket antogs av riksdagen våren 1968. Dessa riktlinjer byggdes ut till en offensiv på bred front i anslutning till ett tiopunktsprogram som fastställdes av regeringen i december 1968. Offensiven mot narkotikamissbruket innefattar en rad åtgärder inom olika myndigheters verksamhetsområden. Polisen och tullen har satt in stora resurser för att komma till rätta med smuggling, tillverkning och försäljning av narkotiska preparat. Socialstyrelsen samt sjukvårdens och socialvårdens huvudmän är gemensamt engagerade i ett omfattande arbete på att förbättra vårdresurserna. Vid sidan härav bedrivs i både statliga och kommunala myndigheters regi och av folkrörelsernas organisationer med stöd av statliga medel ett intensivt upplysningsarbete som syftar till att höja beredskapen hos allmänheten — och framför allt bland ungdomen — mot de faror som är förenade med bruk av narkotika. På det internationella planet har den svenska regeringen tagit olika initiativ som lett fram till arbetet på en över enskommelse i FN:s regi om kontroll av sådana beroendeframkallande medel som f.n. inte omfattas av FN:s narkotikakonvention. Detta arbete kommer att fullföljas vid ett extra möte med FN:s narkotikakommission i januari 1970. Sverige har under året verkat för utvidgat samarbete i kampen mot narkotikamissbruket också i flera andra internationella sammanhang, bl.a. vid tullsamarbetsrådets session i Bryssel i juni 1969 och vid sammanträde med Interpols generalförsamling i Mexico City i oktober 1969. Narkotikamissbruket är inte någon engångsföreteelse som kan bemästras genom tillfälligt ökade insatser. Varaktig framgång i kampen mot narkotikan förutsätter ett tålmodigt och ihärdigt fullföljande på alla områden av den inledda offensiven, Redan vad som hittills har gjorts har emellertid medfört en förbättring av situationen. För ett år sedan hade narkotikamissbruket nått spridning över hela landet. Enligt samstämmiga uppgifter från rikspolisstyrelsen och socialstyrelsen har narkotikan nu trängts tillbaka både på landsbygden och i flertalet städer. I storstäderna ger förhållandena fortfarande anledning till bekymmer, men även där anser sig myndigheterna ha kunnat iaktta vissa förbättringar. Åtskilligt talar för att denna bedömning är riktig. Antalet beslag av narkotika har under året successivt minskat trots att intensiteten i polisens och tullens spaningsverksamhet är oförändrad. Polisen och tullen har i samverkan lyckats spränga flera stora försäljningsorganisationer inom narkotikabranschen. Priserna på narkotika har stigit på den illegala marknaden. Iakttagelser som gjorts vid vårdinstitutioner av olika slag visar att det på det hela taget blivit svårare att komma över narkotika. Antalet nyupptäckta fall av allvarligt narkotikamissbruk bland skolelever sjönk under våren 1969 från 209 i januari till 49 i maj. En viss ökning av den illegala narkotikaaktiviteten torde ha ägt rum un der sommarmånaderna. Enligt myndigheternas uppfattning rörde det sig om en säsonguppgång som sammanhängde med turistströmmarna. De resultat som har uppnåtts är glädjande. Regeringen är emellertid helt på det klara med att vunna resultat inte får tas till intäkt för att nu minska ansträngningarna. Polisens och tullens kamp mot langare och andra profitörer inom narkotikabranschen kommer att fortsätta med oförminskad kraft. Detsamma gäller insatserna på andra områden. Beträffande vårdresurserna vill jag erinra om att de regionala konferenser som socialstyrelsen höll med företrädare för sjukvård och socialvård under våren 1969 ledde till en riksomfattande inventering och framtidsplanering. Uppsökande verksamhet med inriktning på <narkotikamissbrukare finns nu i de tre största städerna och planeras i ytterligare några städer. Öppen vård i form av specialmottagningar finns i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Dessa städer har också specialmottagningar med sammanlagt 102 platser för sluten vård. I hela landet planeras specialavdelningar med sammanlagt 272 platser för sluten vård. Behandlingshem finns för Stockholm och Göteborg och planeras för Malmö samt för Värmlands och Södermanlands län. I organisationen för vård av narkotikamissbrukare skall enligt riksdagens beslut 1968 ingå uppsökande verksamhet, öppen och sluten vård samt eftervård. På herr Sveningssons fråga om vilka åtgärder som bör prioriteras inom den egentliga narkomanvården kan jag svara att det är två länkar i denna organisation som främst behöver förstärkas, den uppsökande verksamheten och eftervården. Det är också på dessa länkar i vårdkedjan och på samordningen mellan socialvård och sjukvård som berörda myndigheter nu inriktar uppmärksamheten.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Lidbom för svaret på min interpellation. Jag tror vi kan vara överens om en sak, nämligen att narkotikamissbruket alltjämt är ett stort och allvarligt problem.

Jag var säkert inte ensam om att i början av året ha stora förhoppningar på resultatet. Det finns anledning att alltjämt hävda den uppfattningen att samhället inte är utan skuld till vårt fortfarande mycket stora narkotikaproblem. Det var en stor olycka att den fara, som här hotade och nu kommit över oss, inte långt tidigare blev uppmärksammad. Det är som ordspråket säger: Det är bättre att stämma i bäcken än i ån. Såsom framhålles i svaret antog riksdagen våren 1968 riktlinjer för bekämpandet av narkotikamissbruket. Vid denna tidpunkt hade detta missbruk fått ett alltför starkt rotfäste, och beslutet borde ha kommit långt tidigare. Statsrådet redovisar i sitt svar att regeringen i december 1968 fastställde ett tiopunktsprogram, och efter detta program har det blivit en offensiv på bred front mot narkotikamissbruket. Inte på något sätt vill jag förneka att inte den bättre och skärpta kontrollen över narkotikamissbruket och tillgången på dessa otäcka medel har varit av värde. Det är stora kvantiteter narkotika som tagits i beslag, och många bovar och storimportörer har fångats in och fått sin tillvaro på anstalt, men hur många som ändå har möjlighet att operera i frihet vet vi inte. Efter alla upp gifter som lämnats till allmänheten verkar det inte som om det på den illegala narkotikamarknaden har blivit någon bristsituation beträffande dessa bland narkotikaoffren så eftersökta gifter. Som jag redan har antytt hade åtminstone jag för min del när ordningsmakten och myndigheterna gjorde det stora pådraget med narkotikabevakningen i början av året stora förhoppningar om att man bättre än man lyckats med skulle kunna röja upp på narkotikamarknaden. Av tillgängligt material framgår att man icke lyckats så bra. Det framgår klart av rikspolisstyrelsens petitaskrivelse att det stora pådraget av arbetskraft för spaning och kontroll på narkotikafronten inte kan avvecklas, utan offensiven måste fortsätta. Allt pekar på att alla krafter som här är verksamma bör ytterligare förstärkas. I interpellationssvaret redovisas de försök som gjorts på svensk sida för att kunna reda upp narkotikaeländet genom internationella överenskommelser. Jag har sagt vid tidigare tillfällen och vill också gärna nu ha sagt, att jag inte tror att man klarar av narkotikaproblemet genom internationella överenskommelser. Jag menar inte att Sverige skall dra sig ur dessa överläggningar, utan visst skall man fortsätta att verka också i detta avseende. Alla möjligheter bör komma till användning. Men det bör kanske inte talas så mycket om och ställas så stora förhoppningar på de internationella sammanhangen, utan man bör vänta med den redovisningen tills dessa överläggningar i praktiken givit något resultat. Statsrådet framhåller, säkert fullt riktigt, att narkotikamissbruket inte är någon engångsföreteelse, som kan bemästras genom tillfälligt ökade insatser. Att situationen alltjämt är allvarlig framgår av statsrådets uttalande: »Varaktig framgång i kampen mot narkotikan förutsätter ett tålmodigt och ihärdigt fullföljande på alla områden av den inledda offensiven.» Men statsrådet uttalar ändå att »vad som hittills har gjorts har medfört en förbättring av situationen». Detta senare uttalande överensstämmer inte med rikspolisstyrelsens uttalande i dess petitaförslag för budgetåret 1970/71, ty där framhålls att ett stort antal narkotikabrottslingar har lagförts, vilket hindrat ytterligare spridning av narkotikabruket. Statsrådet framhåller således att det har blivit en förbättring, och rikspolisstyrelsen bara att här har hindrats en ytterligare spridning. Vilket uttalande är riktigt? Rikspolisstyrelsens uttalande är säkert det mest riktiga. Att narkotikamissbruket skulle ha trängts tillbaka kan jag inte utläsa ur rikspolisstyrelsens petitaförslag. Kanske är statsrådets uttalande om betydelsen och värdet av den narkotikakampanj som drivits under detta år väl optimistiskt. Men samtidigt erkänns att regeringen är helt på det klara med att ansträngningarna inte kan minskas. Polisens och tullens kamp mot langare och andra profitörer inom narkotikabranschen måste fortsätta med oförminskad kraft — ett uttalande som måste uppskattas. Situationen är säkert den att trots att många narkotikabovar har fångats in och trots att stora kvantiteter av dessa så eftersökta stimuleringsmedel tagits i beslag, översvämmas landet av dessa hemska gifter. även om narkotikatrafiken inte är så stor som den har varit i hamnarna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Hälsingborg eller i de stora hamnarna över huvud taget, så har Sverige långa kuster och långa landgränser, och det anses att narkotikan efter den skärpta kontrollen nu söker sig in i landet på andra vägar än tidigare. Enligt uppgifter jag fått från som jag anser sakkunnigt och fullt tillförlitligt håll är narkotikamarknaden väl mättad med dessa tyvärr allt starkare och allt farligare gifter. Det tycks vara så att om risken blir litet större för upptäckt, tar man risken av att föra hit allt farligare och allt mer vanebildande medel. Det anses att bara i Stockholm finns 400—500 knarkarkvartar, där narkotika tillhandahålles i större eller mindre kvantiteter under sådana former att ordningsmakten inte kan ingripa eller har mycket svårt för att ingripa. Är denna uppfattning, som jag inhämtat från en av de institutioner som direkt sysslar med narkotikamissbruket, riktig så är situationen ytterst allvarlig. Jag har vid flera tillfällen uttalat att den bästa insatsen för att hindra tillgången till illegal narkotika är en mer effektiv tullbevakning. Jag är väl medveten om att detta inte är någon lätt uppgift med den enorma trafik som vi har över gränserna. Tulltjänstemännen arbetar säkert efter bästa förmåga, men för tullverkets del har det i denna kampanj inte blivit någon förstärkning av personal till denna starkare bevakning. Man har samlat ihop en del personal från andra avsnitt, där bevakningen blivit så mycket svagare. Man har givit personal, som sysslar med narkotikabevakning, en bättre utbildning och en bättre teknisk utrustning, men någon direkt förstärkning av arbetskraften har inte gjorts. Det måste vara av mycket stort värde om den illegala narkotikan så långt som möjligt kan hållas utanför landets gränser, och då har tullmyndigheterna en mycket stor uppgift att fylla. Sedan denna smuggelvara väl har kommit in i landet och spritts åt olika håll är det svårare att komma till rätta med problemen. Om det skall vara möjligt att bemästra våra stora narkotikabekymmer och ta hand om narkotikaoffren — de som redan är människovrak — och hindra andra att bli det, är det nödvändigt med bättre vårdmöjligheter även för dem som är intagna på våra fängelser. Den uppsökande verksamheten har säkert också sitt stora värde. Jag tycker att det verkar otroligt att det skulle vara tillräckligt med 272 vårdplatser i hela landet. Men samtidigt tror jag att det inte råder delade meningar om att mycket bättre vårdmöjligheter krävs. I annat fall kan vi inte ens ha en förhoppning om att det skulle kunna bli en väsentlig, varaktig förbättring när det gäller narkotikaeländet.

Herr talman! Polisens riksomfattande kampanj mot narkotikabrottsligheten, liksom insatserna från tullens sida, tycks ha givit glädjande goda resultat, även om det uppställda målet självfallet ännu inte har nåtts. Det är en erfarenhet som kanske kan bli av värde även i andra sammanhang när brottslighet av särskilt svårartat slag tarvar speciella åtgärder. Jag tänker särskilt på den ökade våldsbrottsligheten i form av gatuöverfall o.d., som väl snart måste föranleda en ökad aktivitet från regeringens och myndigheternas sida. Såsom statsrådet Lidbom framhöll i sitt interpellationssvar innebär de resultat som har nåtts ingalunda att man nu kan minska kampanjens omfattning. Skulle man göra det måste man tyvärr räkna med att narkotikalangningen på nytt skulle ta fart. Vad sedan gäller vården är väl resultaten inte fullt lika goda, delvis beroende på — såvitt jag förstår — en viss osäkerhet bland de sakkunniga om de lämpliga metoderna för vården. Dessutom är det naturligt att en utbyggnad av vården tar tid. Men utvecklingen går ändå i rätt riktning, och vi får väl avvakta vad som kommer att göras. Inte endast regeringen har ansvaret därvidlag, utan även andra organ. Kampanjen mot narkotikabrottsligheten har naturligtvis tagit betydande resurser i anspråk för polisen. Jag har sett en tidningsuppgift om att ungefär 700 polismän skulle ha varit avdelade för denna aktion. Då är det — och har väl blivit — oundvikligt att vissa andra arbetsuppgifter har måst eftersättas. Jag tycker mig på en rad håll ha kunnat konstatera eftersläpningar i utredningar när det gäller brådskande ärenden. Det är därför mycket angeläget att regeringen vid sin budgetbehandling tar hänsyn till nödvändigheten av att kampanjen mot narkotikabrottsligheten kan fortsätta nästa år och att polisen även i övrigt får de resurser som behövs för övriga arbetsuppgifter. Det är min förhoppning att statsrådet Lidbom skall stödja justitieministerns som jag hoppas livliga ansträngningar att förmå finansminister Sträng att trots det kärva budgetläget ta fram erforderliga medel för detta. Herr talman! Jag begärde också ordet för att framställa en fråga till statsrådet Lidbom. Jag vet inte om han är beredd att besvara den, eftersom den är av känslig natur i sekretesshänseende. Men det var ju så att i samband med kampanjens planering beslöt riksdagen på regeringens förslag att medge telefonavlyssning som medel i kampen mot narkotikabrottsligheten. Detta väckte rätt mycken opposition i riksdagen, främst av principiella skäl som jag har full förståelse för. Personligen tillhörde jag emellertid dem som ansåg att i det läge vi då befann oss var det nödvändigt att pröva även dessa metoder. Det skulle naturligtvis vara intressant att veta om detta medel har varit till någon nytta. Om statsrådet Lidbom utan att avslöja något som bör sekretessbeläggas kunde lämna någon upplysning härom, så anser jag att det vore av värde.

Herr talman! Jag vill först som svar på herr Sveningssons inlägg säga att regeringen från första stund har varit medveten om att man inte skall vänta sig omedelbara och definitiva resultat i kampen mot narkotikamissbruket. Bedömningen har varit — precis så som det står i svaret — att det fordras tålmodiga och ihärdiga ansträngningar på bred front. Herr Sveningsson är emellertid rädd att jag tar ut litet för mycket och är litet för optimistisk beträffande de hittills vunna resultaten. Han stöder sina farhågor på rikspolisstyrelsens petita och anser att han där kan utläsa en mindre ljus bedömning än den som återspeglas i interpellationssvaret. Det vore mycket märkligt om det fanns en sådan motsättning, ty bedömningarna i interpellationssvaret grundar sig på uppgifter från ett sammanträde med regeringens samarbetsorgan för bekämpande av narkotikamissbruk. Rikspolischefen är en av dem som stått för grundmaterialet. Vad som inträffade och vad som var anmärkningsvärt vid det sammanträdet var att flera verkschefer, rikspolischefen, socialstyrelsens chef och flera andra, var och en från sina utgångspunkter gemensamt hade kommit fram till bedömningen att situationen nu var betydligt bättre och lugnare än tidigare både på landsbygden och i flertalet städer. Men i storstäderna är förhållandena naturligtvis fortfarande bekymmersamma, även om det blivit bättre. Detta var vad jag sade i svaret, och det kan omöjligt vara någon motsättning mellan detta uttalande och rikspolischefens uppfattning, eftersom uttalandet just återger vad han sagt i ämnet.

Han antog att en koncentration av resurserna på att bekämpa smuggling, tillverkning och langning av narkotika samtidigt skulle innebära en koncentration på den grova brottsligheten och minska denna som totalitet. Detta har hittills också i stort sett bekräftats. Herr Ernulf frågade mig om jag kunde lämna några besked om telefonavlyssningen i narkotikamål. Jag minns mycket väl den debatt här i riksdagen som föregick antagandet av lagen om telefonavlyssning som spaningsmedel vid bekämpande av grova narkotikabrott. Jag minns den oro och olust som kom till uttryck bland åtskilliga ledamöter i bägge kamrarna. För den oron och olusten har jag den allra största förståelse. Regeringen upplevde nog också åtskillig tvekan och vånda innan den bestämde sig för att tillgripa ett så pass otrevligt spaningsmedel som telefonavlyssning, ett spaningsmedel som ingriper i den personliga integriteten. När man ändå tog detta steg var man från regeringens sida på det klara med att spaningsmedlet måste hållas under noggrann uppsikt. Vi har också hela tiden följt hur detta medel har använts. I dag är jag beredd att lämna ett par uppgifter som svar på herr Ernulfs fråga. Enligt vad jag inhämtat har telefonavlyssningen i narkotikamål kommit till användning hittills i ett 20-tal fall, varav 15 gäller mål i Stockholm. I samtliga fall utom tre har man tack vare telefonavlyssningen fått fram tips som i sin tur lett till bindande bevisning i mål av mycket allvarlig karaktär. Rikspolischefen är för sin del fullkomligt övertygad om att telefonavlyssningen har varit ett nödvändigt medel för honom att spränga ett antal större försäljningsorganisationer, som han nu anser sig ha kommit till rätta med eller är på väg att komma till rätta med. Olika åtgärder har vidtagits för att garantera en restriktiv tillämpning av telefonavlyssningen som spaningsmedel. Det har ordnats så att det bara är högre polisbefäl, länspolischefer och jämställda, som har rätt att begära telefonavlyssning. Varje gång en framställning görs skall enligt polisens interna föreskrifter en kopia gå till rikspolischefen så att han får tillfälle att följa varje enskilt ärende och få rapporter om det. Det är glädjande att kunna konstatera att, när regeringen nu övervann våndan och obehaget och bestämde sig för detta i och för sig olustiga spaningsmedel, det dels var riktigt att det var en nödvändig åtgärd för att spränga ett antal försäljningsorganisationer, dels att man lyckats hålla tillämpningen så restriktiv som har skett.